Herr talman! Lars Beckman har frågat mig hur jag anser att vi på bästa sätt kan säkerställa att uppföljning och kontroll sker av att regionala skyddsombud, under tiden de är arvoderade av statliga medel, inte ägnar sig åt partipolitiskt arbete. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på starka och ansvarstagande parter. Skyddsombuden är en viktig del av det svenska arbetsmiljösystemet. De regionala skyddsombudens uppgift är att aktivera och vara ett stöd för arbetstagarsidan i det lokala arbetsmiljöarbetet, främst på mindre arbetsställen där det saknas skyddskommittéer. Staten ger årligen ett bidrag till den regionala skyddsombudsverksamheten. Den finansieras även av organisationerna själva. Uppföljningen av hur medlen används har utökats under senare år. Från och med 2014 innehåller redovisningen av den regionala skyddsombudsverksamheten följande nio mätbara prestationer: antal regionala skyddsombud, antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud, antal besökta arbetsställen, antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning, rådgivning per telefon och e-post, utbildning internt, utbildning externt och utbildningskostnad. Därutöver redovisas totalkostnad och bidrag. Regeringen har förtroende för att arbetstagarorganisationerna hanterar sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Låt mig först fastslå det självklara: Vi är överens om att det ska finnas en god arbetsmiljö på svenska arbetsplatser. Tittar vi på utfallet var sjukskrivningar och ohälsa skapas kan vi tyvärr se att detta sker i kommuner och landsting och i viss mån även i statlig verksamhet. Den lägsta sjukfrånvaron finns inom de privata företagen och framför allt inom de privata små företagen. Herr talman! Just nu pågår en intensiv diskussion i medierna om hur valrörelsen i Sverige kan tänkas påverkas. Det är en viktig debatt. Det är viktigt att diskutera vilket ansvar internationella mediejättar har för att inte sprida fake news, antisemitisk propaganda eller annat. Otillbörlig påverkan på det allmänna valet är en oerhört viktig fråga för alla politiska partier. Det borde inte finnas någon skillnad i det avseendet. Det blir dock bekymmersamt när LO satsar 30 miljoner på att hjälpa Stefan Löfven att vinna valet och också tänker ställa krav. Detta står att läsa i en artikel i Aftonbladet. Här finns även en kravlista på regeringen. Om detta hade skett i andra länder hade vi kanske till och med kunnat kalla det korruption. I artikeln från Aftonbladet säger LO vidare att man ska "genomföra en halv miljon samtal, dubbelt så många som 2014, med medlemmar via telefon och ute på arbetsplatser". Herr talman! Vi vet att LO får ungefär 83 miljoner i statligt bidrag. De får det via ett anslag från Arbetsmiljöverket som går till regionala skyddsombud. Det var därför jag ställde denna interpellation, som handlar om hur vi säkerställer att LO inte använder dessa personer i partipolitiskt arbete för att genomföra de här samtalen på arbetsplatserna och på så sätt se till att Socialdemokraterna vinner valet. Det här handlar om en intresseorganisation som vill påverka valutgången. Jag har fått ett svar, som egentligen inte svarar på min fråga. Men statsrådet har naturligtvis möjlighet att göra det nu. Vad jag är intresserad av är alltså hur vi säkerställer att dessa medel inte används till partipolitiskt arbete för att påverka den svenska valutgången. För mig är det en hygienfaktor att de medel som ska gå till ett visst ändamål naturligtvis ska användas till just det. Jag tror även att vi bör ha en vidare och bredare debatt om det är lämpligt att ge så mycket pengar till en intresseorganisation. Kanske blir det mer renodlat om man har arbetsmiljörådgivare som är anställda av exempelvis Arbetsmiljöverket. Vi hade precis en debatt här om det. Vad jag vill veta är alltså: Hur vet vi att dessa 83 miljoner inte används på ett felaktigt sätt? Hur säkerställer vi att de inte går till partipolitiskt arbete? Detta vill jag ha svar på.
Herr talman! Lars Beckman säger att vi är överens om arbetet för en god arbetsmiljö. Jag är inte helt säker på att vi verkligen är överens om det. Vi kunde se facit efter den förra regeringen. Man gjorde radikala nedskärningar av arbetsmiljöarbetet. Man gjorde radikala minskningar i kunskapsuppbyggnaden för arbetsmiljöarbetet genom att lägga ned hela Arbetslivsinstitutet. Betydande delar av arbetsmiljöforskningen blev också lidande av detta. Man gjorde dessutom stora nedskärningar i Arbetsmiljöverkets resurser, vilket fick konsekvenser. Om man tycker att arbetsmiljöarbete är viktigt måste man också säkerställa att det finns resurser och kompetens för att bedriva detta arbete. Därför har denna regering satsat på nya resurser till Arbetsmiljöverket, motsvarande ungefär 100 nya inspektörer. Vi har även gett Arbetsmiljöverket nya uppdrag, bland annat att tillsammans med andra statliga myndigheter motverka osund konkurrens. Vi har gett nya resurser till arbetsmiljöforskningen. Därtill kommer en ny myndighet för arbetsmiljökunskap att påbörja sitt arbete i Gävle i sommar. Vi håller just nu på att rekrytera en generaldirektör till denna nya myndighet. De regionala skyddsombuden har en roll på de arbetsplatser som inte har en skyddskommitté. Att arbetsplatserna inte har det beror ofta på att de är för små, men det kan också finnas andra skäl till det. De regionala skyddsombuden är där för att stimulera och stödja arbetstagarorganisationerna i deras arbete. Den som står för den statliga inspektionen och för statliga råd är Arbetsmiljöverket, vilket är en annan roll. Den har vi dessutom förstärkt. Man ska dock inte blanda samman dessa båda roller. De regionala skyddsombuden har att komplettera det arbete som skyddsombuden och de fackliga representanterna i skyddskommittéerna annars står för på arbetsplatserna. Lars Beckman verkar vara bekymrad över att LO säger att man ska förmå och uppmana fackligt och politiskt engagerade personer att i en valrörelse föra politiska resonemang med sina arbetskamrater. Jag tror att vi skulle behöva väldigt mycket mer av detta. Jag är tvärtom oroad över att alltför lite av den politiska debatten förs öga mot öga mellan människor som är politiskt engagerade och att alltför stor andel sker till exempel genom mer eller mindre anonyma konton i sociala medier eller på internet. Jag skulle vilja uppmuntra till att föra mer av samtalet om viktiga politiska frågor öga mot öga. Det tror jag är en viktig grund för en väl fungerande demokrati. Men den frågan har inte att göra med frågan om de regionala skyddsombuden. De regionala skyddsombuden har en jätteviktig uppgift. Det är min uppfattning att de gör ett bra arbete. Jag har fullt förtroende för att LO, TCO, Saco och även Hamnarbetarförbundet sköter sitt uppdrag på det sätt som de ska göra.
Herr talman! Det är väl jättebra att vi är överens om att politiska partier inte borde ha anonyma Twittertroll, som vi kunde konstatera att Socialdemokraterna tänkte inleda valrörelsen med. Det är också en hygienfaktor. Även jag tycker att vi ska ha personliga samtal i valrörelsen. Det är jätteviktigt. Jag tror att Aftonbladet sätter fingret på en viktig fråga när de i en faktaruta under artikeln om att LO satsar 30 miljoner på att hjälpa Löfven att vinna valet skriver: "Sedan arbetarrörelsens födelse i Sverige i slutet av 1800-talet har Socialdemokraterna och LO haft täta band. Genom stora delar 1900-talet var fackets arbete på arbetsplatserna, där de uppmanade alla att rösta på S, . en stor anledning till att partiet satt vid regeringsmakten - i princip hela tiden." Jag tror att vi tack och lov har lämnat bakom oss det samhälle där Socialdemokraterna kunde styra samhällsdebatten. Vi hade inte internet. Vi hade inte fria etermedier. Det var en sammanblandning mellan socialdemokrater, partiet, LO, staten och myndigheter. Jag tror att vi måste renodla detta. En av de sista korporativa frågor som finns kvar är möjligtvis kopplingen i att staten ger 83 miljoner till en organisation som vill påverka den svenska valutgången med samtal på arbetsplatser. Vad har då LO för resurser? Ja, det är klart att man har ombudsmän, ombud och så vidare, men det går inte att utesluta att det kan finnas partipolitiska inslag i till exempel konferenser om arbetsmiljö som man har med regionala skyddsombud. Det är precis därför jag har ställt den här frågan till Ylva Johansson. Hur säkerställer statsrådet detta? Det gäller naturligtvis inte statsrådet personligen, men hur säkerställer Arbetsmiljöverket att medlen inte används på ett otillbörligt sätt? Hur säkerställer vi att inte det regionala skyddsombudet, oavsett vilket län det gäller, tar med sig socialdemokratiska politiker på arbetsplatser eller arrangerar möten eller vad det nu kan vara för någonting? Jag tycker att det här är en väldigt allvarlig fråga. I dag gäller det Socialdemokraterna. I en annan tid kan det gälla ett annat parti vars värderingar inte alls stämmer överens med Ylva Johanssons. Jag tycker att det borde bekymra statsrådet mer att man inte har bättre kontroll över hur de här pengarna används.
Herr talman! Det är lite svårt att följa Lars Beckmans resonemang, måste jag säga. Han är vad jag förstår väldigt bekymrad över att Landsorganisationen, LO, ger resurser till socialdemokratin. Men detta bekymmer försöker han vända till någonting annat genom att säga att han är bekymrad över att det finns regionala skyddsombud utsedda av LO, TCO, Saco och Svenska hamnarbetarförbundet som delvis finansieras av skattemedel och delvis finansieras direkt av de fackliga organisationerna. Det är lite svårt att följa vad som egentligen skulle vara problemet här. Det verkar som att huvudproblemet för Lars Beckman är att det mellan Landsorganisationen och socialdemokratin finns ett samarbete som har djupa rötter och som bland annat har resulterat i att LO gärna vill se en socialdemokratiskt ledd regering också efter nästa val. Jag är stolt över det samarbete som mitt parti har med LO. Det har långa rötter och har byggt det här landet starkt. Det finns väldigt mycket att vinna på ett fortsatt starkt samarbete mellan mitt parti och LO:s organisation. Men det bygger förstås på att både parti och organisation alltid tar ställning för att man vill ha ett sådant samarbete och uppfattar det som att samarbetet fungerar väl och ger bra resultat. Så har hittills varit fallet. Det skulle naturligtvis ha kunnat vara på ett annat sätt, men så var det inte på den senaste LO-kongressen eller på den senaste socialdemokratiska kongressen. Vi är stolta över detta samarbete. Det är en av orsakerna till att Sverige har en bättre representation från alla samhällsklasser, även arbetarklassen, i både riksdag och regering. I många andra länder kan man se att politiker i väldigt stor utsträckning hämtas från samma samhällsklass. Så är det inte i Sverige, till stor del tack vare det goda samarbete som mitt parti har med LO. Men tillbaka till frågan, herr talman! Frågan handlar om de regionala skyddsombuden. De regionala skyddsombuden finansieras av staten och de fackliga organisationerna: LO, TCO, Saco och Svenska hamnarbetarförbundet. Deras uppdrag är att stödja arbetstagarsidan i arbetsmiljöarbetet, huvudsakligen på de arbetsplatser där man inte har skyddskommittéer. Min bedömning är att det arbetet fungerar väl. Jag har fullt förtroende för att man sköter sitt arbete på rätt sätt.
Herr talman! Min enkla fråga i interpellationen till statsrådet var: "Hur anser ministern att vi på bästa sätt kan säkerställa att uppföljning och kontroll sker av att regionala skyddsombud, under tiden de är arvoderade av statliga medel, inte ägnar sig åt partipolitiskt arbete?" Jag kan konstatera att jag inte har fått svar på frågan. Jag kan också konstatera att Ylva Johansson glider på svaret. Hon ser inte problemet med sammanblandningen av olika roller. Det tycker jag är ett bekymmer. Jag tror att vi har anledning att återkomma till exempelvis direktdemokrati och tänka på om inte det vore ett bra sätt att säkerställa medlemmarnas inflytande i en del organisationer. Jag kan också konstatera att vissa fackförbund nu utesluter personer som är aktiva i vissa politiska partier. Man kan undra vilken arbetsmiljö den person som inte ens får vara med i fackförbundet kan ha. Har man då förtroende att kontakta facket? Transport utesluter vissa medlemmar. Det borde naturligtvis bekymra ett statsråd som värnar arbetsmiljön om inte alla får vara med i facket och om inte facket värnar alla löntagares arbetsmiljö. Jag tycker att det är fråga om en sammanblandning. Jag skulle även vilja rikta en direkt uppmaning till dem som betalar ut det här bidraget till exempelvis LO. Det är ert ansvar att granska denna verksamhet. Det är ert ansvar att se till att partipolitiskt arbete inte förekommer. Jag tror inte minst att medierna har en viktig roll här. Runt om i landet kan lokala nyhetsredaktioner mycket väl titta på vad konferenser innehåller och om det finns inslag av partipolitiskt arbete eller inte. Jag tror att det finns stor anledning att återkomma till den här frågan.
Herr talman! Det här sista inlägget från Lars Beckman visar vem det är som har svårt med rollerna. Lars Beckman verkar förespråka att man i direkt strid med grundlagsskyddad organisationsfrihet skulle gå in och lagstifta om hur fackliga organisationer själva ska styra sina organisationer, att staten skulle lägga sig i och lagstifta om till exempel hur man ska ha val i fria organisationer och vem som ska få vara medlem eller inte få vara medlem i en organisation. Prata om att inte kunna skilja på rollerna! Det här är allvarligt. Fackliga organisationer har sin organisationsfrihet precis som alla andra organisationer. De har rätt att själva välja hur de ska organisera sig och vilka de vill ha som medlemmar i sin organisation. Det är en grundlagsskyddad rättighet. Jag hoppas att Lars Beckman får ett inlägg till i debatten. Detta är faktiskt ett allvarligt och mycket anmärkningsvärt uttalande.
Herr talman! Den som borde bekymra sig över att arbetsmiljön inte värnas för alla medlemmar är naturligtvis ansvarigt statsråd.